Fru talman! Jag vill tacka klimat och miljöministern för svaret på min interpellation. Med en vecka kvar till klimattoppmötet i Paris behövs det nu väldigt mycket mer insatser från världens länder för att man ska kunna få ett bra klimatavtal på plats, det håller jag verkligen med om. I klimatförhandlingarna är det de industrialiserade länderna, de rika länderna, som har det historiska ansvaret för utsläppen av växthusgaser. Det är vi som har släppt ut mest, och därför har vi också ett ansvar för att gå före och minska våra utsläpp ytterligare. Vi har också ett ansvar för att hjälpa utvecklingsländerna med att föra över ny teknik och pengar så att de inte ska behöva göra samma misstag som vi har gjort. Inför klimattoppmötet är det synd att Sverige som land inte har någon egen klimatposition. Vi har inget eget klimatbidrag att lämna in, utan vi lutar oss mot EU:s klimatbidrag. Det består av en ganska kort text på ungefär fyra A4-sidor där man lovar en sak, att minska utsläppen med 40 procent. EU säger ingenting om hur ny teknik ska kunna överföras till utvecklingsländerna, hur man ska kunna mobilisera pengar och hur utvecklingsländerna ska kunna få hjälp att hantera de skador och förluster som de drabbas av. Därför behövs det länder som går före på klimatområdet. Jag blev glad över att höra klimat och miljöministern lova att Sverige ska göra det. Men det finns fortfarande en hel del kvar att göra för att det hela ska bli konkret. För några dagar sedan träffade jag en forskare från Bangladesh som är rådgivare till regeringen i Bangladesh. Han berättade för mig att man i hans land saknar den senaste tekniken. Han berättade också att mycket av den teknik som man behöver för att minska sina utsläpp och för att hantera klimatförändringarna redan finns, men den tekniken är väldigt dyr därför att den är låst i patent som stora bolag i Europa, Japan och Nordamerika har kontroll över. Den tekniken släpps inte fri till ett land som Bangladesh. Forskaren sa: Tänk, om vi på klimattoppmötet kunde identifiera de viktigaste miljöteknikerna och säga vilka som kan släppas fria till utvecklingsländerna för att de inte ska behöva betala dyra licenser och royaltyer bara för att använda sig av den tekniken! Eftersom Åsa Romson tar upp frågan om teknikspridning undrar jag: Skulle det kunna vara ett förslag som Sverige kan tänka sig att biträda i Paris? Fru talman! För några veckor sedan kom det ett brev till statsminister Stefan Löfven. Brevet är från Kiribatis president, Anote Tong. I brevet uppmanar Anote Tong Stefan Löfven och världens ledare att sluta upp bakom förslaget från Kiribati om att de inte ska ta mer kol i anspråk, att inte starta några nya kolgruvor. Jag undrar vad den svenska regeringen kommer att svara presidenten i öriket Kiribati. Tycker den svenska regeringen och klimat och miljöministern att det är ett bra förslag att införa ett moratorium mot brytning av nya kolfyndigheter? Vi i Sverige är en stor spelare genom Vattenfall, som använder väldigt mycket kol. Ifall Sverige som första industrialiserade land skulle kunna säga att vi stöder Kiribatis förslag om att inte ta nya kolgruvor i anspråk tror jag att det skulle få en fantastisk genklang inför toppmötet i Paris. Vad säger klimat och miljöministern?

Fru talman! Klimat och miljöministern tar upp klimatfinansiering i svaret till mig och berättar att Sverige är ledande i det avseendet. Det tycker jag är bra. Jag vill bara vara riktigt säker på att den klimatfinansiering, alltså de pengar till utvecklingsländerna som är utlovade, också ligger fast. För någon vecka sedan hörde vi finansministern prata om att biståndsbudgeten ska halveras och att läget för Sveriges finanser är väldigt ansträngt. Jag vill bara påminna om att Sverige fortfarande är ett rikt land. Vi har fortfarande väldigt mycket pengar. Våra fyra svenska storbanker gjorde vinster på nästan 100 miljarder kronor i fjol. Vi subventionerar miljöskadlig verksamhet med ungefär 50 miljarder kronor. Det finns alltså pengar att ta från. Men det vore bra att få det väldigt klart och tydligt att de löften som vi avgivit ligger fast och att inga pengar hotas. Initiativet om ett fossilfritt Sverige, som ministern tar upp i svaret till mig, är väldigt intressant. Det är jättebra att ni utmanar andra länder att bli fossilfria. Men för att det här initiativet ska bli riktigt bra måste det bli konkret i så måtto att vi vet när Sverige ska bli fossilfritt. Mina konkreta frågor till klimat och miljöministern är: Vad finns det för datum för när Sverige ska bli fossilfritt? Hur ser den konkreta vägen ut för hur Sverige ska bli fossilfritt? Vilka konkreta åtgärdsförslag lägger regeringen fram inom kort för att det verkligen ska bli så? Även vad gäller frågan om tekniköverföring tycker jag att det är viktigt att vara konkret. Jag nämnde Bangladesh, men jag kan också nämna Filippinerna. På ett tidigare klimattoppmöte berättade en av Filippinernas delegater för mig hur man behöver hjälp med avancerade datamoduleringsprogram för att kunna förutsäga extrema väderhändelser. Filippinerna har exempelvis drabbats hårt av tyfoner de senaste åren. Sådana här avancerade program finns, men de är skyddade av upphovsrätt. Om man vill använda programmen kostar det väldigt mycket pengar - pengar som Filippinerna inte har. Här tror jag att det finns en väldigt viktig roll för Sverige att spela i att driva på för att den här tekniken ska kunna spridas fritt. Inget fattigt land ska behöva drabbas av sådana här väderhändelser ifall det går att undvika dem. Jag undrar om ministern är beredd att lyfta fram de här frågorna mer konkret på klimattoppmötet i Paris. Sedan gäller det brevet från Kiribati. Nu ser klimat och miljöministern brevet från president Anote Tong, men jag skulle vilja veta om hon sett det tidigare. Har klimat och miljöministern tagit upp det här brevet, som är ställt till statsminister Stefan Löfven? Jag får nu svaret att brevet bereds. Men president Tong vill helst ha ett svar före klimattoppmötet i Paris, och det är då vi verkligen kan få skjuts i den här frågan. Tänk om Sverige som första industrialiserade land kunde gå ut och säga: Vi stöder Kiribatis folk. Vi tänker göra allt vi kan för att människor ska kunna bo kvar på de här öarna nordost om Australien. Vi backar upp förslaget om ett stopp för nya kolgruvor. Det är en av Sveriges positioner inför klimattoppmötet i Paris. Kan vi få höra det före mötet i Paris, Åsa Romson?

Fru talman! Jag börjar med att ta upp frågan om klimatfinansiering. Jag vill återigen ställa frågan om vi kan vara helt säkra på att de pengar som utlovats kommer att betalas ut och finns kvar. Kommer klimat och miljöministern att ta upp frågan med finansministern? Det är oroväckande att finansministern talar om en halvering av det totala biståndet, och så vidare. Det sänder helt fel signaler. Ett fossilfritt Sverige är ett jättebra förslag. Men det är inte riktigt okej, Åsa Romson, att rulla tillbaka ansvaret för något som statsministern har gått ut med i regeringsdeklarationen till Miljömålsberedningen. Jag läste direktivet till Miljömålsberedningen alldeles nyss. Där står att Miljömålsberedningen - som är den beredning som bland annat jag är med i - ska utreda ett klimatpolitiskt ramverk och hur Sverige kan få nollutsläpp till 2050. Ett fossilfritt Sverige bedömer jag som ett lite oliklydande mål. Det kan komplettera nollutsläpp till 2050, men det är inte exakt samma sak. Jag tycker inte att ni ska sitta och vänta på Miljömålsberedningen. Jag vill se konkreta förslag här och nu som ställer om Sverige och gör Sverige fossilfritt. Sedan kommer det att finnas väldigt många bra förslag från Miljömålsberedningen. Det kan jag redan nu lova. Detta är ett konkret medskick från mig. Det vore fantastiskt om Stefan Löfven på måndag i Paris kunde knyta an till den vädjan som kommer från öriket Kiribatis folk. Jag tror att folket i Kiribati talar å alla utvecklingsländers vägnar. Det vill att de industrialiserade länderna ska sätta stopp för ny utvinning av fossila energikällor och gå före i klimatpolitiken. Kiribatis folk förtjänar det. Jag hoppas att det blir den svenska positionen.